Herr talman!

Även om orosmolnen hopar sig över Mellanöstern har problemen och maktkampen i vad vi under vår ungdom kallade Indokina berört oss och kanske särskilt våra ungdomar starkare än några andra utrikespolitiska händelser på många år. Unga människor, men även äldre, ställer bestämda krav på stormakten USA att upphöra med krigshandlingarna och låta folken i dessa länder själva utforma sin framtid. Dessa opinioner finns inte bara här i vårt land och ute i Europas stater, utan även i Förenta staterna kan man notera betydande meningsyttringar i sam ma riktning. Vi kan där notera 25 000 vapenvägrare och mer än 5 000 desertörer — unga människor som icke vill solidarisera sig med den politik som den amerikanska ledningen driver i Indokina. Vårt land tillhör inte något militärt block, och detta medverkar till att öka tyngden och betydelsen av vad vi säger. Våra opinionsyttringar till förmån för dessa människor, som vill vinna frigörelse från kolonialism och från ett system, där en grupp tillåts att utnyttja folkflertalet för sina egna intressen, vinner i styrka. De senaste veckornas händelser har också visat att den amerikanska infiltrationen i Sydostasien haft betydligt större omfattning än vad en utomstående betraktare kunnat ana tidigare. Folk i Indokina som haft alldeles bestämda avsikter att försöka hålla sig neutrala har på ett brutalt sätt dragits in i den konflikt som pågår. Resultatet har blivit massakrer och andra våldshandlingar, och det är väl uppenbart för en omkringstående värld att denna utökning av konflikten i Indokina inte kommer att underlätta en lösning av problemen för framtiden. Om man skall kalla denna amerikanska politik för imperialism eller inte har diskuterats här synnerligen ingående. Ingen vill väl påstå att USA eller Sovjetunionen skulle vara ute efter att vilja lägga under sig nya kolonier, men den imperialistiska tanken känner många praktiska sätt att genomföra sina syften. Det finns väl knappast en stormakt i historien, som för att skydda sina politiska, ekonomiska och strategiska intressen underlåtit att skaffa sig intressen i andra länder. Det är en typ av imperialism som kanske avviker från romares och engelsmäns klassiska mönster men som icke desto mindre väl förtjänar namnet imperialism. Vi har mött den i Kambodja och i Laos och vi mötte den för någon tid sedan även i Tjeckoslovakien. I detta läge är det beklämmande att följa vissa borgerliga gruppers agerande liksom även agerandet hos vissa extremistgruppers på vänsterkanten. De borgerliga intresserar sig huvudsakligen för vietnamfrågan, då man tror sig kunna ha någon inrikespolitisk nytta av aktionen. Jag vill bara erinra om aktionen efter Olof Palmes Gävletal, reaktionen efter demonstrationen på Sergels torg samt de olika reaktioner som har följt efter Torsten Nilssons uttalanden på partikongressen hösten 1969 och nu på Stockholms arbetarekommuns årsmöte. Det vore naturligtvis orättvist att i denna bedömning ta alla borgerliga över en kam. Vi har ju i dag fått ett aktstycke ifrån Centerns ungdomsförbund, där man redovisar sin mening och går mycket långt i sitt val av ord, när man fördömer den amerikanska politiken. Det finns naturligtvis på många håll även bland de borgerliga ett ärligt intresse och en ärlig indignation. Men skräckexempel på motsatsen kan man också finna. Jag tänker närmast på Yngve Holmbergs agerande, när han krävde Olof Palmes avgång i samband med att den förre amerikanske ambassadören lämnade Stockholm. Mycket trevligare är det ju inte att läsa ett uttalande av en mycket framstående kvinnlig ledamot av det moderata samlingspartiet, som i en kvällstidning uttalar att historien med all säkerhet kommer att ge amerikanarna rätt beträffande deras handlingssätt i Indokina och i Vietnam. Det förtjänar också framhållas, att vissa FNL-grupper och andra högröstade grupper knappast tjänar de förtryckta folkens sak när de framställer regeringen och socialdemokratin som amerikanska hejdukar, därför att man vid utformningen av stödet till Vietnam måste ta hänsyn till den svenska neutraliteten och samtidigt också beakta alla de praktiska problem som dyker upp vid hjälpens utformning. Jag behöver inte heller uppehålla mig vid de 'ovärdiga demonstrationer, som har förekommit och som på ett kraftfullt sätt fördömts i regeringsdeklarationen. Beträffande den praktiska utformningen av stödet har vi själva här i riksdagen konfronterats med dessa svårigheter. Vi skall inte diskutera den frågan i dag, men så småningom kommer den saken upp i biståndsdebatten. Ett annat avsnitt som jag gärna skulle vilja beröra är den glädjande utveckling som ägt rum under de senaste åren på kontinenten och som inneburit ett nytänkande med betydande konsekvenser. Såsom framgått av regeringsdeklarationen innebar den stora koalitionen i Västtyskland 1966 en ny linje i tysk politik, där man sökte sig fram till dellösningar för att underlätta kontakterna mellan Öst och Väst i Tyskland. Tillkomsten av den nya regeringen i oktober 1969 under ledning av Willy Brandt har medfört, att man gått vidare på denna väg och att man tagit många värdefulla initiativ. För oss svenskar är det märkligt att man i Västtyskland under årtionden har fört ett resonemang som inneburit, att man på något sätt försökt att bortse ifrån den östtyska statens faktiska existens. Man har t.o.m. tillämpat en vokabulär som inneburit, att man över huvud taget inte har velat tala om detta samhälle som ett samhälle utan man har talat om »fenomenet», man har talat om »dessa människor på andra sidan muren», etc. Det har framstått som ganska skrämmande att man så sent som under Europarådets möte i förra veckan fått höra gamla reaktionära borgerliga politiker både från Italien och från Tyskland använda precis samma vokabulär. För den unga generationen betyder denna nya hållning naturligtvis något mycket positivt. För den som är född efter andra världskriget måste ju alla dessa attribut i den gamla politiken som "förekommer på både västra och östra sidan om muren förefalla tämligen löjliga. Jag tänker då på detta med fyrmaktskommando, muren såsom sådan och det västtyska förnekandet av att även bortom muren finns ytterligare ett tyskt samhälle. Jag tror att Willy Brandt genom sitt nya agerande i hög grad har appelerat till unga människor i Västtyskland med denna nya linje. Under sådana förhållanden frågar man sig kanske: Varför skall vi då inte här i vårt land ta steget fullt ut genom ett folkrättsligt erkännande av DDR? Det resonemang som jag nu har fört skulle väl närmast föra fram till detta. Vi har tämligen nyligen avslagit motioner om ett sådant folkrättsligt erkännande. Våra informationer säger oss dock att vi knappast skulle hjälpa de progressiva västtyska krafterna, om det nu från svenskt håll gjordes ett sådant folkrättsligt erkännande.

Herr talman! Jag skulle också vilja beröra ett tredje avsnitt, nämligen EEC-frågan, som är ett gammalt spörsmål i Sveriges riksdag. Turerna ute i Europa har väl också påverkat argumenteringen vid olika tillfällen. Nu tycks man emellertid även på vissa håll inom arbetarrörelsen göra en aktion för att till varje pris ta avstånd från ett närmande till Gemensamma marknaden. Jag förmodar att herr Hermansson som talat före mig har en rent principiell grund för sitt avståndstagande, men man stöter många gånger på en rent känslomässig aversion mot de stater som deltar i EEC-samarbetet, en aversion som enligt min mening är tämligen dåligt grundad. Man talar, och det har också herr Hermansson gjort i dag, om »de rike männens klubb» och om att det rör sig om mycket konservativa borgerliga regimer, som vi inte kan samarbeta med. Det sägs också att samarbetet inom EEC ytterligare accentuerar en utveckling som innebär utsugning av u-länderna. Enligt min uppfattning måste vi komma bort från sådana primitiva resonemang och försöka tränga in i vad Europa-samarbetet kan betyda för oss ekonomiskt och göra klart för oss vad det skulle innebära om vi bleve helt utestängda. Efter Haag-mötet är situationen ändå den att England, Norge, Danmark och Irland inbjudits att uppta förhandlingar om anslutning. Visserligen kan detta sägas vara bara inledningen till en mycket lång förhandlingsomgång, och det är möjligt att det inte blir något resultat. Men det kan också bli ett resultat, och vad skulle detta då innebära med tanke på våra handelsförbindelser? Bl.a. kommer den mycket starka ekonomiska integrationen i Norden att brytas upp med allt vad detta betyder av bekymmer för politiker, industrimän och anställda i industrierna. Som exempel kan nämnas Volvo som tillverkar en stor del av bildelarna i Norge. Här skulle naturligtvis en ny tullmur medföra komplikationer för detta för svensk export så betydelsefulla företag. Inom de nyssnämnda kretsarna säger man då, att vi i stället skall inrikta oss på u-länderna och på en ökning av östhandeln. Skulle vi helt mista marknaderna i de länder, som nu ansöker om medlemskap, liksom även de marknader som redan finns inom EEC, ginge vi miste om ungefär 70 procent av vår export. Det är endast något över 5 procent av vår export som går till öststaterna, och med den agrara karaktär som de flesta av de staterna har, är det omöjligt för dem att inom rimlig tid öka sin import från oss i någon större utsträckning. Själv företräder jag ett område där exportindustrin är mycket viktig, och sådana framtidsutsikter som jag här nämnt är skrämmande för oss alla som bygger och bor i orter där människorna direkt eller indirekt lever på en stor exportindustri. Nu har det gjorts den invändningen att vi skulle bli tvungna att anpassa vår sociallagstiftning och även vår skattepolitik efter EEC-mönster och ändra fackföreningsrörelsens ställning här i landet vid en anslutning till EEC. De farhågorna tror jag är mycket överdrivna. Det finns ingen EEC-stadga som hindrar en stat från att tillämpa ett för medborgarna gynnsammare system i sociallagstiftningen. Normerna kommer säkert att föreskriva minimikrav, ingenting annat. Och vad den svenska fackföreningsrörelsen angår tror jag ingen behöver ängslas för dess ställning i framtiden. Denna fråga är givetvis helt och hållet av säkerhetspolitisk natur. Om vi kan träffa ett arrangemang, som gör att vi får behålla vår neutrala position, så finns det all anledning för oss att försöka nå fram till en sådan lösning. Men om detta är omöjligt — och det kan man bara få någon klarhet i genom att intensivt följa förhandlingarna — har vi all anledning att avstå. Ty även om våra ekonomiska svårigheter skulle bli betydande finns det enligt min mening ändå inga skäl att offra det som spelat så stor roll i svensk politik och för svensk opinionsyttring, nämligen vår neutralitet. Vid diskussioner utomlands har jag ofta känt mig litet besvärad av innehållet i det s.k. brev som avsändes 1967. Det skall jag gärna erkänna. Man har frågat mig: Vad vill egentligen svenskarna, vill ni ha associering, anslutning eller handelsavtal? Det kan man inte utläsa ur denna handling.

I det sammanhanget vill jag också citera Jean Rey i kommissionen, där man nu sysslar med dessa frågor. Han har sagt att man måste göra ganska ingående förberedelser. Man måste också samtidigt förhandla. Allt kan inte planeras på en gång. Och under förhandlingarnas gång får man en katalog över de problem man kommer att möta. Och först sedan man kan överblicka denna katalog av problem är det möjligt att få någon uppfattning om vilka eftergifter EEC kan göra och vilka krav EEC kommer att ställa på de sökande staterna. Jag skulle med hänsyn till den utformning som skrivelsen 1967 fick vilja beteckna läget som mycket Synnsamt för oss. Jag tror att det finns all anledning för oss att följa denna fråga intensivt för att vara på det klara med vilka möjligheter vi kan ha att i den ena eller den andra formen få till stånd ett samarbete. Jag har intresserat lyssnat till de borgerliga partiledarna liksom till herr Hermansson. Jag har inte någon annan kommentar än att herr Hedlunds globala översikt visserligen var mycket imponerande och intressant, men jag blev en smula förvånad över hans reaktion inför det s.k. ländervalet för uhjälpen. Denna fråga skall ju diskuteras ytterligare en gång i denna kammare, men jag har ändå velat göra den invändningen att det knappast kan vara likgiltigt för de svenska skattebetalarna till vilka länder som hjälpen går på längre sikt. Det kan heller inte vara likgiltigt för de svenska skattebetalarna att veta i vilkas fickor hjälpen slutligen hamnar. Det kan inte på sikt vara tillfredsställande att understödja en feodal regim, där de tillgångar man överför slutligen kommer att hamna i några storgodsägares fickor. Företar sig regimen ingenting för att lösa sina jord brukspolitiska problem, har man anledning att söka efter andra mottagarmakter. Därför menar jag att det uttalande som Torsten Nilsson gjorde i statsverkspropositionen bör omsättas i verkligheten. Jag tror också att vi kan vinna det mycket värdefulla syftet att skapa större förståelse för svensk biståndsverksamhet — inte bara utomlands — utan också bland de svenska skattebetalarna, om vi kan visa att medlen på sikt hamnar i rätta händer.

Herr talman! Jag skall ta upp två punkter i herr Martinssons anförande. Den första gäller frågan om erkännande av Tyska demokratiska republiken. Alla som lyssnade till honom tyckte väl att han först talade mycket varmt för ett sådant erkännande men sedan gjorde den politiska och logiska kullerbyttan att säga att ett sådant erkännande nu icke borde komma i fråga. Herr Martinsson menade att ett sådant erkännande skulle försvåra arbetet för de progressiva krafterna i Västtyskland. Jag anser, såsom jag sade i mitt förra anförande, att det skulle ha motsatt verkan. Ett erkännande av Östtyskland skulle mäktigt stärka kampen i Västtyskland för avspänning. En vägran att erkänna Östtyskland skulle däremot få den motsatta effekten. Det skulle stärka de reaktionära krafterna i väst, varigenom en ogynnsam utveckling kan frammanas. Ett svenskt erkännande av Östtyskland, som för övrigt skulle kunna få efterföljd på många håll, skulle också ge råg i ryggen hos den tvekande västtyska regeringen. Den andra frågan gäller vår EEC-anslutning. Herr Martinsson överraskade mig på denna punkt genom att om möjligt tala ännu varmare för nödvändigheten av en svensk EEC-anslutning än vad t.o.m. regeringen gjort under senare tid. Han menade att det framförs primitiva resonemang på vissa håll in Jag tror att det är mycket svårt för honom att bestrida att EEC i sin nuvarande utformning är en rikemansklubb, som domineras av de stora västtyska, franska och italienska trusterna. Det ligger i sakens natur. Man kan väl på denna fråga överföra det resonemang som förts beträffande Förenta staterna, nämligen att det är kapitalistiska och imperialistiska motiv som dominerar de deltagande staternas politik. Det tror jag är obestridligt. När man emellertid talar om primitiva resonemang, så tycker jag att herr Martinsson själv var farligt långt ute på det sluttande planet då han ville antyda att Sverige skulle gå miste om 70 procent av sin export, om vi icke vann anslutning till EEC. Möjligheter finns ju att vi reglerar vår handel med EEC-staterna genom ett handelsavtal; jag kan inte se att det finns något som utesluter den möjligheten. Man får alltså inte ställa frågan på det satt som herr Martinsson gjorde. Det avgörande är ju att EEC är en politisk union. Med anknytning till den frågan skulle jag vilja citera ytterligare ett avsnitt ur herr Erlanders Metalltal år 1961 där det heter: >Det skulle vara ödesdigert, om - den föreställningen utbreddes att vi känner oss så hotade av de ekonomiska konsekvenserna att ställas utanför ett europeiskt samarbete att vi är beredda att uppge det som sedan många år varit huvudlinjen i svensk utrikespolitik.>

Herr talman! Vi har här talat om primitiv bedömning. Jag tycker faktiskt att det omdömet kan användas om herr Hermanssons resonemang, att inom EEC härskar kapitalismen ohejdat. Det är den starka västtyska storfinansen och finansiella intressen på andra håll som där är dominerande, säger herr Her mansson. Samtidigt gör han gällande att detta är en sammanslutning av politisk karaktär. Det kan ju inte stämma riktigt. är det en politisk sammanslutning bör väl rimligen de politiska partierna och regeringarna ha något att bestämma när det gäller sammanslutningen. Sålunda borde ändå den socialdemokratiskt dominerande regeringen i Västtyskland ha ett inflytande över organisationen, om denna är av politisk art. Man får väl också utgå från att den engelska labourregeringen kommer att få ett inflytande över organisationen, om nu engelsmännen ansluter sig. Herr Hermanssons resonemang stämmer alltså inte. Jag finner att tongångarna tyder på att detta är något som herr Hermansson känslomässigt tycker illa om och att han på den grund målar upp perspektiv och drar slutsatser.

Herr talman! Riktigheten av båda de karakteristiker jag gjorde av EEC torde vara obestridlig. Det handlar om kapitalistiska, imperialistiska stater som är sammanslutna och det handlar om att EEC är en politisk union. Jag kan inte se någon motsättning mellan dessa bägge konstateranden. Det är riktigt att det är ett socialdemokratiskt parti som nu sitter i regeringsställning i Västtyskland, och om England blir anslutet får vi ytterligare en stat — ifall nu labourregeringen sitter kvar vid det tillfället — som har en socialdemokratisk regering. Men jag kan inte se att det gör någon skillnad när det gäller den grundläggande karakteristiken av England, Västtyskland, Frankrike och Italien. Vi har ju, herr Martinsson, sedan länge det förhållandet i ett oss mera närstående och bekant land, att regeringen är socialdemokratisk samtidigt som kapitalismen frodas.

Herr talman! Det var av naturliga skäl mycket i herr Antonssons anförande som jag kan instämma i, men får jag börja med att helt kort säga, att hans stora ängslan för de multinationella företagen kan ge anledning till en något kritisk kommentar. Att dra ut en utveckling i tiden och säga att om en sak växer med samma hastighet som hittills, blir den om 20— 30 år skrämmande stor är: en välkänd metod, som ofta leder till absurda resultat. Om sjukvårdskostnaderna skulle fortsätta att öka sin andel av nationalinkomsten med samma hastighet som under senare år, skulle vi sålunda inom ett par årtionden komma i den situationen, att landets hela nationalinkomst gick åt till sjukvårdskostnader. Jag tror att detta är en mycket farlig metod att tänka. Vi får väl konstatera att en viss tillväxt av stora företag, som spänner över mer än ett land, är en naturlig konsekvens av en utveckling som innebär att vi får stormarknader som omfattar många olika länder. När dessutom lagstiftningen harmonieras i områden som omfattar flera länder, kan det väl inte vara Överraskande om även företagen i viss mån anpassar sig efter denna större marknad och dessa större lagstiftningsområden.

Det är alldeles klart, herr talman, att detta leder till kontrollproblem och skatteproblem vilkas lösning förutsätter ett samarbete mellan de stater som är förenade i stormarknader eller på annat sätt berörs av dessa företag. Ingen kan förutsätta att varje land fortsätter bara med nuvarande kontrollapparat. Det måste bli en uppgift — och ingalunda en olöslig uppgift — för dessa stora ekonomiskt integrerade områden att finna former för kontroll och beskattning av dessa företag. Jag delar herr Antonssons uppfattning att detta är ett viktigt problem, men jag tror för min del att det kan lösas. Herr talman! Jag tänker nu först gö ra några reflexioner om den svenska utrikespolitiken, sedd ur ett par något andra synvinklar än de vanliga. Min bakgrund är den självklara, att alliansfrihet i fred och neutralitet i krig bör vara huvudriktlinjen, med de nordiska modifikationer som är väl bekanta och allmänt accepterade. Jag delar också regeringens och utrikesministerns mening, sådan som t.ex. utrikesministern utlade den inför den socialdemokratiska partikongressen i höstas, att vi >som en obunden nation kan söka skapa opinion för de lösningar av internationella problem som enligt vår övertygelse bäst tjänar fredens intresse». Men jag vill tillägga — och jag skall i det följande motivera det — att vad regeringen beträffar en sådan utrikespolitik genom uttalanden» bör bedrivas med viss försiktighet och omsorgsfull avvägning.

Man skulle rent av kunna tala om vår utrikespolitiks avståndslära i detta sammanhang. Hur många fler gånger har inte det amerikanska ingripandet i Vietnam fördömts från ledande socialdemokratiskt håll i jämförelse med det sovjetryska underkuvandet av Tjeckoslovakien! Låt oss koncentrera uppmärksamheten på år 1969 och innevarande år och jämföra regeringens kommentarer till pågående tragedier, t.ex. i Vietnam och Tjeckoslovakien. Observera att jag nu säger »pågående tragedier» och inte vad som hände år 1968! Vad beträffar den amerikanska Vietnampolitiken delar jag den kritiska inställning som är allmän i Sverige och finner det naturligt att också regeringen — inte bara tidningar och enskilda personer — någon gång ger uttryck åt den. Vad som skett i Tjeckoslovakien efter själva kulminationen 1968 tycks regeringen emellertid ägna ett vida mindre intresse och kommenterar det endast ytterligt kort och vagt och i förbigående. I dagens regeringsförklaring framför regeringen kritik mot Förenta staterna för att de visserligen drar tillbaka en del trupper men talar om >»vietnamisering av kriget>. Man har däremot i regeringsförklaringen inte ett enda ord av kritik mot Sovjet när det gäller dess attityder till de mindre stater i Mellanoch Östeuropa som uppenbarligen tvingas kvar i beroendeställning till Sovjet. Regeringen avhåller sig omsorgsfullt från varje sådant omdöme trots att problemet om Tysklands delning och utsikterna till förbättringar därvidlag rätt ingående diskuterats. Det fortsatta sovjetryska trycket i Tjeckoslovakien är naturligtvis en allvarlig sak i och för sig och innebär en inskränkning av den politiska friheten i Östeuropa, inte minst i Östtyskland, vars problem ju regeringen berör. En sådan påtryckning på andra stater har sannerligen inte något att göra med respekt för folkens självbestämmanderätt, den självbestämmanderätt som Sverige måste förfäkta i den internationella debatten. Det måste vara ett viktigt inslag i vår »utrikespolitik genom uttalanden» att just hävda folkens självbestämmanderätt åt olika håll när den sätts i fara eller underkänns. Det finns alltså skäl att framhäva detta med samma styrka vid diskussion av de centraleuropeiska problemen som man gör när det gäller avlägsna länder i andra världsdelar. Observera att Sovjetunionen har gjort det till en grundläggande princip att de socialistiska länderna i Östeuropa gemensamt ansvarar för att inte den inre politiska utvecklingen i något av dessa länder börjar utvecklas bort från socialismen! Vem avgör när detta är fallet eller när risk föreligger? Jo, i praktiken Sovjetunionen själv, som förbehåller sig rätten att utifrån militärt ingripa i Östeuropa — tydligen även i Östtyskland — på samma sätt som skedde i Tjeckoslovakien. Det är den s.k. Brezjnevdoktrinen som har gett ny och tyvärr bestående aktualitet åt problemet om folkens självbestämmanderätt. Kan man tänka sig något som mera avviker från respekt för denna självbestämmanderätt än en sådan hållning från Sovjets sida som Brezjnevdoktrinen innebär. Näppeligen. Hur har då den svenska regeringens reaktion varit, sedan denna Brezjnevdoktrin förkunnades och Sovjets tryck på Tjeckoslovakiets inre styrelse fortsatt och Sovjets tryck även i förhållande till andra stater blivit uppenhart? Jo, i den stora utrikespolitiska rundmålning, som regeringen gjorde i sin deklaration inför riksdagen för ett år sedan, diskuterades överraskande nog Brezjnevdoktrinen inte alls, och alltså inte heller dess relation till folkens självbestämmanderätt. När detta påtalades av herr Wedén, gjorde utrikesministern ett kort beklagande uttalande, att Sovjet ansåg sig ha rätt till sådana ingripanden. Det var allt. Jag kan inte finna att denna tyvärr fortfarande aktuella doktrin diskuteras i andra uttalanden från regeringens sida i utrikesdepartementets samlingsvolym för 1969. Man snuddar i förbigående vid frågan i någon enstaka mening. Det sker som sagt inte heller i dagens regeringsförklaring i samband med diskussionen om problemet om Tysklands delning och hur en förbättring skall kunna uppnås. Varpå kan denna tystnad från regeringens sida bero inför en sak som är av så uppenbar betydelse för det politiska läget i Europa? Har regeringen kikaren så inställd på studium av avlägsna konflikter och risker, att man inte klart ser det som är näraliggan de? Eller kan kanske kammaren i dag få en regeringskommentar till Brezjnevydoktrinen också i dess relation till det tyska problemet? Kan vi få reda på, om råden till Förenta staterna rörande dess asiatiska politik har någon motsvarighet i fråga om råd åt annat håll beträffande folkens självbestämmanderätt i Mellaneuropa och Östeuropa? Alla vet att Förenta staterna ser fram mot den dag, då dess militära intervention i Sydvietnam skall vara slut, och man har deklarerat sin avsikt att verka för fria val under internationell kontroll för att möjliggöra en regim som motsvarar folkets egna önskemål. Jämför detta med Sovjetunionens hävdande av varaktig rätt att genom maktspråk bestämma karaktären av den politiska styrelse som skall finnas i grannstaterna vid dess västra flank! Vilket framstår på lång sikt som mest oroväckande ur Sveriges och andra mindre staters synvinkel? Svaret kan knappast bli mer än ett. Ibland frågar man sig, om det är lättare för vår socialdemokratiska regering att kritisera de stora demokratiernas utrikespolitik än att kritiskt belysa de kommunistiska staternas utrikespolitik, när den inkräktar på folkens självbestämmanderätt. Emellanåt betecknas den förra politiken som kapitalistisk och imperialistisk, som om det gällde att skydda avsättningsmarknader i Asien enligt gamla resonemang i verklighetsfrämmande marxistiska läroböcker. Utrikesministern var faktiskt i dag inne på att försvara sådana benämningar såsom innebärande att vissa stormakters politik just gick ut på att skapa gynnsamma förutsättningar för deras ekonomi på lång sikt, även om krigen ingalunda på kort sikt kan vara till fördel för någondera parten.

Denna sovjetpolitik har för Övrigt i inte ringa utsträckning använts för att tillskansa sig ekonomiska fördelar på vissa mindre europeiska staters bekostnad. Vår svenska utrikespolitik innebär ju inte någon ideologisk neutralitet, t.ex. i fråga om vad som sker inom länder med olika politiskt system. Detta är en annan sak än den utrikespolitik som jag hittills berört.

På något sätt tycks det falla sig naturligare för den svenska regeringens ledamöter och dess anhängare att oftare kritisera konkreta brister i demokratierna — jag medger gärna att åtskilliga är uppenbara — än att kritiskt belysa ofriheten och den därmed följande kulturskymningen i de kommunistiska diktaturerna. Jag tror att det för en naturlig opinionsbildning till demokratins stärkande i Sverige och hela världen vore nyttigt, om det senare skedde mindre sällan, särskilt ifall den officiella kritiken av de inre förhållandena i utländska demokratier skall förekomma så pass ofta. — Enskilda personers inlägg i denna debatt är givetvis ett helt annat problem som jag inte vidrör i detta sammanhang. Herr talman! Jag skall nu ta upp ett annat exempel på en speciell »försiktighet» i uttryckssättet när det gäller Sovjetunionens politik, uttryckssätt så fjärran från de hårda omdömena om Förenta staternas politik. Exemplet gav utrikesministern i sitt tal inför den socialdemokratiska partikongressen i höstas. Han talade om Tysklands delning »som det svåraste problem vår världsdel haft att dras med under tiden sedan 1945». Som alla vet kom denna delning till stånd genom att Sovjets ockupation av östra Tyskland aldrig avvecklades på ett sådant sätt att fria val kunde hållas i Sovjetzonen av Tyskland. I stället skapades en ösitysk stat som är helt beroende av Sovjet. Hur beskriver nu utrikesministern detta läges uppkomst och fortbestånd? Nämner han ens att Sovjet här agerat i samma anda som Brezjnevdoktrinens? Ack nej! Hans yttrande löd: »Ingen kan väl förneka att Tysklands delning, komponerad av det dramatiska skeendet under kriget och i samband därmed Berlinfrågan, är det svåraste problem> etc. »Tysklands delning, komponerad av det dramatiska skeendet» — kan man uttrycka sig mer abstrakt och med större omsorg om att inte konkretisera var huvudansvaret bör läggas? Det nämnes inte vem kompositören var. Hur fjärran ligger inte detta från frispråkigheten i skildringen av Förenta staternas kapitalistiska-imperialistiska utrikespolitik och USA:s ansvar för Vietnamkrisens utveckling, uttalanden som utrikesministern försvarat här i dag. Om man tar i betraktande den uppseendeväckande underlåtenheten att i riksdagsöversikterna diskutera Brezjnevdoktrinen, som är så betydelsefull för Europa, kan man knappast undgå följande slutsats. Innebörden av vad jag kallat för den svenska utrikespolitikens avståndslära blir tvåfaldig. 1. Ju längre bort ett politiskt krisläge och berörda stormakter befinner sig, desto oftare och fränare kan regeringens ledamöter framträda med kritik mot dessa stormakter. Ju närmare krisläget geografiskt befinner sig, exempelvis i centrala Europa, desto mera återhållsam blir man i fråga om uttalandenas frekvens och formulering. 2. Ju närmare vi står en stormakt i fråga om demokratisk styrelseform, desto mera frispråkigt kan regeringen uttala sig med ord sådana som »imperialism». Men ju längre bort vi står ideologiskt från en viss stormakt — t.ex. på grund av att den är en kommunistisk diktatur -— desto försiktigare uttrycker sig regeringen.

En sådan balans kan lämpligen förenas med något större avhållsamhet vad antalet kritiska uttalanden om stormakternas utrikespolitik beträffar. Färre men framför allt tyngre och mindre ensidiga uttalanden av detta slag från regeringen tror jag med andra ord skulle vara bra. Sverige och dess regering är inte något ofelbart världssamvete! Det bör föranleda en viss försiktighet även i uttryckssätt och framträdande. Detta tycker jag skulle överensstämma väl med vår neutralitetspolitik. Sedan vill jag göra några reflexicner kring EEC-problematiken och det nordiska samarbetet. Inom EEC avvaktar nu alla att förhandlingarna om en utvidgning skall börja.

Å andra sidan är skillnaden mellan ställningen för ansökande och för icke ansökande stater vid förhandlingarnas påbörjande mind re nu än vad den var tidigare. Haagmötet i början av december mellan De sex fastslog på förslag av Frankrike att sådana EFTA-stater som inte var ansökande stater borde få tillfälle att resonera och förhandla med EEC:s representanter vid nästan samma tidpunkt som de ansökande staterna. Detta Haagmötes resolution utgör ett för oss betydelsefullt steg. Statsminister Palme har tydligen i Paris fått bekräftat att den franska regeringen vidhåller den däri intagna ståndpunkten, vilket också är värdefullt. Detta innebär naturligtvis inte, herr talman, att Sverige nu har fått Frankrikes stöd för sin EEC-politik, såsom televisionen i sin nyhetsförmedling gav intryck av. Det måste ha varit något fel på informationen till Sveriges Radio TV. Jag hoppas att utrikesdepartementet och regeringens medhjälpare i övrigt skall kunna förhindra att sådana vilseledande uttalanden, som beror på bristande information, får spridning. Det är säkerligen värdefullt att statsminister Palme har fått tillfälle att åter framlägga en skildring av den svenska neuralitetspolitiken och av vår inställning i detta sammanhang, i och för sig naturligtvis densamma som den våra ambassadörer många gånger under senare år presenterat. Men det är ju bra att statsministern har kunnat lämna denna redogörelse på högsta ort i Bonn, London och Paris. Jag utgår från att handelsministern har framfört samma skildring i Bryssel. Jag anser att det, såsom någon tidigare talare föreslagit, vore lämpligt att regeringen inför riksdagen lämnade en redogörelse för vad man har inhämtat under de nyligen företagna resorna. Några sensationella händelser som skulle förhindra en sådan information har ju inte inträffat. Mycket snart blir det nödvändigt att precisera den svenska hållningen, även «om det inte behöver ske de allra när masie veckorna. Att framhålla att Sverige vill »samarbeta med EEC», såsom flera gånger uttalats från regeringshåll, räcker inte. Det gäller att finna andra formuleringar. Eljest kommer Brysselkommissionen att få vatten på sin kvarn och driva sin tes om att det land som vill ha ett samarbete med EEC också bör föra förhandlingar om ett samarbetsavtal och inte något annat. Jag tror att det är riktigt att, såsom regeringen synes ha gjort, så mycket som möjligt ta sikte på EEC:s ministerkommitté snarare än huvudsakligen på Bryselkommissionen. Jag är mycket glad att regeringen de senaste månaderna visat ett starkt ökat intresse för den franska hållningen beträffande Sveriges möjligheter inom EEC. Jag har redan för ett par år sedan tillåtit mig framhålla angelägenheten av att man inte försummade Paris till följd av ett naturligt intresse för Bonn. Det är också ett bra grepp av regeringen att nu arbeta för att man först skall ta upp de konkreta frågor, som en svensk anslutning till EEC skulle resa.

Jag betraktar denna uppläggning som regeringen nu arbetar för såsom ett väsentligt framsteg och hoppas att det skall vara möjligt att vinna gehör för den vid de forsatta förhandlingarna. Det är klart att en upprepad och bestämd markering, att regeringen inte a priori utesluter någon form för svenskt deltagande vid en utvidgning av EEC, kan spela en stor och nyttig roll. Jag instämmer med herr Gustafson i Göteborg som med rätta understrukit vikten just av denna formulering att det gäller resonemang om en utvidgning av EEC. Herr talman! Får jag till sist säga några ord om det läge som har uppstått i fråga om Nordek. Jag delar regeringens uppfattning att det är klokast att inta en avvaktande hållning. Det får inte innebära att man ger upp tanken, och det gör inte regeringen. Det får inte heller betyda att man är beredd att utbyta Nordek mot en grynvälling i form av ett något vidgat, inte närmare preciserat samarbete som vi kunde ha uppnått även om Nordektanken aldrig hade väckts och bragts så nära sitt förverkligande. Naturligtvis skall vi, som herr Antonsson framhöll, ta all möjlig hänsyn till Finland. Men det är klart — det bör tilläggas — att det inte kan innebära någon permanent rätt för Finland att allena bestämma de gränser för samarbetet som vid olika framtida tidpunkter kan befinnas motiverade mellan Finland och de tre andra staterna i Nordekgruppen. Vår livliga förhoppning att Finland skall finna möjligheter att steg för steg till fullo delta i vår samverkan har ju regeringen givit uttryck åt — på allas våra vägnar, tror jag. En avvaktande hållning men med full handlingsberedskap är alltså en naturlig linje. Jag är glad att härvidlag liksom på de andra punkterna full enighet tycks råda mellan de demokratiska partierna, liksom den nordiska samarbetspolitiken under hela efterkrigstiden har bedrivits i sådant samförstånd. Jag vill gärna uttrycka min tillfredsställelse över att statsminister Palme, på samma sätt som tidigare dåvarande statsminiser Erlander, med energi och skicklighet har satsat på denna stora sak. Men låt mig, herr talman, allra sist rikta en uppmaning till regeringen: Begagna pausen med avseende på Nordek till en extra stark aktivitet för att få ett kulturpolitiskt samarbete och en traktat som dess grund till stånd! Den ifrågavarande traktaten brukar beteck nas med arbetsnamnet Nordkult. Här räcker det inte med allmänna formuleringar och uttryck för god vilja — ramar vilkas innehåll kan bli ringa i praktiken. Nej, det gäller att redan under återstoden av 1970 precisera konkreta arbetsuppgifter och så mycket som möjligt komma överens om arbetsmetoder och = organisationsformer. Inte minst måste man visa en vilja att avsätta väsentliga summor för att göra ett vidgat samarbete möjligt. Det är inte mindre viktigt än ekonomisk samverkan att man verkligen väljer att satsa på kulturgemenskap i Norden.

Herr talman! När jag lyssnade till en del av herr Ohlins anförande, gjorde jag en reflexion som jag inte vill undanhålla honom. Det är klart att det alltid kan sägas att en regeringsdeklaration i utrikespolitiska frågor inte innehåller någon fullständig redovisning av alla tänkbara problem på utrikespolitikens område. Det gör inte denna deklaration och det kommer inga deklarationer att göra. Jag tror inte att kammarens ledamöter saknar förståelse för att man i en regeringsdeklaration måste ta sikte på att redovisa utvecklingen och det aktuella läget sådant detta gestaltar sig efter det att riksdagen vid något tidigare tillfälle haft möjlighet att diskutera det. Mot den bakgrunden redovisar man de aktuella politiska handlingslinjerna. Jag har emellertid inte, herr talman, begärt ordet för att säga detta utan för att i stället knyta några reflexioner till vad som sagts i anledning av ett annat avsnitt i utrikesdeklarationen. Inledningsvis kan jag konstatera att det uppenbarligen har rått betydande över-- ensstämmelse i värderingarna. Det gäller inte minst det handelspolitiska avsnittet. Jag finner detta mycket gläd-- jande om än inte särskilt överraskande. Jag vill understryka att en allmän uppslutning kring de i regeringsdeklarationerna angivna riktlinjerna naturligtvis är en tillgång, ja, kanske en betingelse för att vi skall ha framgång i våra strävanden att söka tillvarata våra egna intressen. Vi har alla här tidigare i dag hört herr Holmberg mäla sig ut ur denna gemenskap. Han är i många avseenden missnöjd med regeringens politik. Detta missnöje gäller även handelsområdet i fråga om både Nordek och marknadsfrågan. Herr Holmberg anklagar oss för försummelse i det ena och det andra avseendet, och jag skall bemöta hans kritik i åtminstone ett par hänseenden. Men dessförinnan vill jag säga några ord till herr Hermansson, som i likhet med herr Holmberg egentligen inte vill ansluta sig till den politik och de riktlinjer som regeringen utvecklat i sin deklaration. Herr Hermansson är ytterst kritisk mot varje tanke på ett fastare samarbete med ett utvidgat EEC. Härvidlag är han enligt min mening ganska konsekvent. Han tillhörde dem som tillsammans med sina partikamrater bestämt varnade för vårt engagemang i EFTA för snart tio år sedan. Härvidlag har han kanske ändrat sig. I ett väsentligt hänseende tycks han i varje fall ha bytt fot, nämligen i fråga om det nordiska samarbetet. När vi senast under höstsessionen vid fjolårets riksdag diskuterade denna fråga, ställde sig herr Hermansson — om jag inte minns fel — mycket positiv till tanken på ett nordiskt samarbete i fastare former. Redan då avtecknade sig tydligt bilden av ett Nordek, en nordisk ekonomisk union, en tullunion och ett samarbete över ett omfattande ekonomiskt fält. Men nu har herr Hermansson klart anslutit sig till den ståndpunkt som vänsterfalangen i det finska kommunistpartiet har intagit, vilket kan ge anledning till vissa reflexioner. Jag skall emellertid återgå till herr Holmberg. Han efterlyste i sitt kritiska anförande bl.a. en redogörelse för de åtgärder som regeringen ämnade vidta för att föra samarbetet i Norden vidare, och han var ganska otålig. Han menade att det verkligen var på tiden att regeringen inför riksdagen klart och tydligt redovisade vad den tänkte göra. I regeringsdeklarationen har vi sagt att vi tills vidare vill hålla oss avvaktande. Vi vill bl.a. invänta den nya finska regeringens tillträde. Att här konkret ange vad vi tänker göra vore att handla stick i stäv mot denna avvaktande hållning, som jag tror är mycket klok i den nuvarande situationen; det borde till och med herr Holmberg kunna förstå. Jag gläder mig mycket åt att herr Ohlin har full förståelse för regeringens politik i detta hänseende. Det är en ytterligare illustration till att enigheten mellan centerpartiet, folkpartiet och socialdemokratin i dessa frågor sträcker sig ganska långt. Herr Holmberg passade också på att klaga över regeringens brist på aktivitet i marknadsfrågan under en lång tid. De beskyllningar som han därvidlag kastade ut är inte grundade. Vi har inte legat stilla sedan dörren senast slog igen år 1967 för Englands försök att komma in i marknaden. Vi har naturligtvis fortlöpande diskuterat läget i EFTA och haft konstruktiva meningsutbyten om vad vi ansåg skulle kunna göras i den då fastlåsta situationen. Vi har framför allt haft upprepade kontakter med företrädare för EEC, för EEC-ländernas regeringar och för EEC kommissionen. Låt mig bara erinra om de senaste kontakterna i sammanhanget under fjolåret! Vi hade en ingående diskussion vid det besök som den dåvarande tyske förbundsministern för utrikesfrågor, nuvarande förbundskanslern Brandt, gjorde i Sverige för snart ett år sedan. En betydande del av dessa överläggningar ägnades just mark nadsfrågan. Vi hade den engelska premiärministern på besök, och samma sak upprepades. Vi hade i början av juni 1969 ett besök av kommissionens president Rey, och åtskilliga dagars överläggningar ägde rum mellan honom och representanter för den svenska regeringen. Åtskilliga andra ledamöter av kommissionen har besökt Sverige sedan mitten av fjolåret. Detta och mycket annat har vi redovisat inför riksdagen varje gång dessa frågor varit föremål för behandling. Antingen sviker minnet herr Holmberg eller också vill han i detta sammanhang blunda för vad som faktiskt skett. Självfallet har vi, det behöver jag knappast understryka, också utredningsmässigt hållit en så hög beredskap som det varit möjligt. Om herr Holmberg tycker att detta är otillräckligt, hur menar han då att vi skulle ha nyttjat tiden mellan 1967 och 1970?

Vad menar herr Holmberg egentligen? Är hans tal bara ett allmänt uttryck för hans vilja att kritisera regeringen och misstänkliggöra dess strävanden i detta hänseende?

De som ställer sig kritiska mot de kontakter som nu har tagits menar att även om vi skulle lämnas utanför ett utvidgat EEC har ingen större olycka skett. Det påstås ibland att vi hos östländer och u-länder skulle kunna finna kompensation för de marknader som vi riskerar att förlora i Västoch Nordeuropa. Det resonemanget är helt verklighetsfrämmande. Ett EEC utökat med Norge, Danmark och England tar för närvarande emot ungefär 70 procent av den svenska exporten. Öststater och u-länder kan inte ge oss någon fullgod ersättning för de förluster som skulle uppstå om marknaden i Västeuropa krympte — det tror jag inte fordras mycket för att förstå. Härtill kommer en annan omständighet. Vi lever ju inte isolerade. Vi kommer under alla omständigheter att bli tvungna att anpassa vår handelspolitik och mycket av vår ekonomiska politik till vad som sker i ett utvidgat EEC. Vi kan inte bortse från omgivningen. Även om vi skulle ställas utanför kommer därför vår handlingsfrihet i viktiga hänseenden att vara beskuren. Det är detta som är bakgrunden till att vi håller fast vid vår strävan och vårt intresse att få delta i en vidgad gemenskap.

Det utgör också en del av bakgrunden till de resor vilkas resultat åtminstone i sina huvuddrag redovisas i utrikesdeklarationen. Det inträffade ju någonting inom EEC under den allra sista delen av Haagkonferensen. Man kom överens om väsentliga avsnitt för ett utbyggt internt samarbete. Frågan om jordbruksfinansieringen hörde dit. Det fanns även andra sidor av samarbetet, beträffande vilka meningarna tidigare gått isär inom EEC, och andra frågor som varit kontroversiella men som fördes till en principiell lösning i och med Haagkonferensen.

Dödläget har med andra ord försvunnit, och det föreligger förutsättningar för ett vidare samarbete. I den situationen har det varit naturligt för den svenska regeringen att understryka vår önskan att få delta i dessa överläggningar och komma med i de eventuella förhandlingar som vi räknar med skall komma till stånd under detta år. Herr Gustafson i Göteborg efterlyste en något utförligare resebeskrivning än den som finns i regeringsdeklarationen. Det finns vissa skäl att ge en sadan beskrivning, ehuru det kanske vore lämpligare om statsministern gjorde det. Han och jag har emellertid talat på samma sätt och mött liknande reaktioner. Vårt syfte var först och främst att vidareutveckla den svenska neutralitetspolitikens innebörd, samtidigt som vi underströk vårt starka intresse av att få delta i ett vidare ekonomiskt samarbete inom ett utvidgat EEC. Vi erinrade också om vårt brev år 1967, något som utsägs även i deklarationen. Vi betonade att vi redan 1961 hade anmält vårt intresse för deltagande i en vidare ekonomisk integration i den del av Europa som vi själva tillhör. Vi framhöll att vi då hade angett vissa bestämda neutralitetsförbehåll för vår medverkan och att vi hade bedömt det så, att ett medlemskap för vår del knappast var möjligt att åstadkomma med hänsyn till våra neutralitetsförbehåll. Vi har alltid hållit formen för vår medverkan öppen, och det gör vi även nu. Men vi har framhållit för EEC, att vi ibland har letts till att tro att man inom EEC såg på formen associering på ett annat sätt i dag än år 1961 och 1962. Då fick vi t.o.m. av framstående företrädare för kommissionen höra att en associering kunde vara allting -— från någonting som stod medlemskapet mycket nära till ett lösare samarbete i handelsavtalsform. Det sades inte nu längre.

Men jag vill betona att vi inte fått något enstämmigt besked; uppfattningarna på denna punkt går alltjämt isär inom Gemenskapen.

Vi har emellertid deklarerat att formen för oss är sekundär. Vad vi är intresserade av är att få vara med i detta ekonomiska samarbete, och vi är villiga att ta på oss de förpliktelser som följer därmed.

Vi har inte tagit tillbaka något av det vi tidigare anfört beträffande neutraliteten; det står fast. Men det är för oss i dag förenat med mycket betydande svårigheter att säga i vilken form som det bl.a. och främst med hänsyn till neutralitetspolitiken kan vara möjligt för oss att medverka. Vi kan i dag inte få ett entydigt besked från EEC om vilka förpliktelser vi skulle behöva åtaga oss. Dessa kan ha betydelse för våra möjligheter att fullfölja neutralitetspolitiken. Det finns några som försöker definiera det politiska slutmålet — finalité politique, som uttrycket löd i Haagkommunikén. Men det finns sannerligen ingen enstämmig tolkning av vad det innebär, och det kan man väl inte heller begära i dagens läge. Vi har inte gjort det. Utvecklingen får visa vilken innebörden är. Vi har sagt: »Under så dana omständigheter kommer vi ingen vart om vi i våra resonemang med er bara uppehåller oss vid neutralitetsförbehållen.» Men vi har därmed inte givit avkall på något.

Det kan vi inte utesluta. Som antyds i regeringsdeklarationen ser vi mycket positivt på den utveckling EEC själv har undergått, och vi motsätter oss inte att EEC för de länder som så önskar bygger ut sitt politiska samarbete till att omfatta inte bara det ekonomiska området utan också andra områden.

I det ögonblick man börjar diskutera jordbruksfrågan vill naturligtvis Danmark komma med, eftersom vitala danska intressen berörs. Sedan Danmark har kommit med i förhandlingarna kan det inte dröja särskilt länge innan den nordiska samhörighet som vi redan har, alldeles oavsett av vad det blir av Nordek, ock så måste komma in i bilden. Vi har i själva verket redan nu på många fält ett vidare och mer djupgående samarbete mellan de nordiska länderna än det som hittills har hunnit utbilda sig i EEC. Jag kan som ett exempel nämna att det finns ett företag i Sverige som har 100 norska underleverantörer. Vi kan peka på hur industrisamarbetet mellan Danmark, Norge, Finland och Sverige utvecklats. Detta, ärade kammarledamöter, är ekonomiska realiteter som ingen i Norden kan komma ifrån. De nordiska länderna har en allvarlig strävan, som inte kan betvivlas, att se till att några tullmurar längs Kölen, i Östersjön och i Öresund aldrig skall återupprättas. En liknande deklaration har också framförts för EFTA:s räkning. Jag föreställer mig ändå att EFTA-solidariteten är bräckligare än den nordiska solidaritet som har utvecklats i samband med den starka expansion som samarbetet inte bara på handelns område utan också på en rad andra fält har undergått. Under dessa omständigheter blir det ett danskt intresse att när man ställs inför vissa krav på tullområdet fråga sig, hur dessa kommer att påverka Danmarks förbindelser med Sverige, Norge och Finland. Förhandlarna får då åka tillbaka hem och resonera med oss om detta. Vi har därför från svensk sida sökt vinna förståelse för att det kan ligga också i EEC-ländernas eget intresse att vi får förhandla i så nära anslutning som möjligt till förhandlingarna med de andra skandinaviska länderna. För att efterkomma herr Gustafsons i Göteborg önskemål och fortsätta resebeskrivningen vill jag säga att vi tycker oss ha mött en viss förståelse för denna synpunkt. Jag utvecklade den senast när den biträdande holländske utrikesministern var här. Han tillhör ändå en regering som är mycket tveksam, huruvida Sverige verkligen kan komma att medverka i EEC såsom medlem, men jag anser mig kunna avslöja att han hade förståelse för vårt önskemål. Jag tror också att statsministern har kunnat märka att den svenska neutralitetspolitiken har rönt inte bara förståelse utan också uppskattning i de flesta EEC-länder — ja, i alla länder han själv har besökt. Det fanns ingen som hade någon önskan om att vi skulle ändra vår neutralitet, varken dess principiella inriktning eller dess konkreta utformning. Man ansåg på sina håll t.o.m. att den balans som vi för närvarande har i Norden är en tillgång. Jag kanske inte skall längre utsträcka denna redogörelse för vilka resultat vi kan ha kommit fram till. Ingen av oss begärde definitiva besked. Vi var intresserade av att lyssna till våra interlokutörers bedömning av läget, och vi var intresserade av att utveckla vår egen syn på saken.

Det har bidragit till att vi kunnat förklara den i vissa detaljer, och det har bidragit till att ge spridning åt dessa kunskaper bland människor i administrationer och beskickningar när rapporterna från dessa sammanträden sänts ut. Det har onekligen ett visst värde för oss. Jag vill avslutningsvis bara säga att den omständigheten, att man lyssnade med intresse och hade förståelse för den svenska neutralitetspolitiken, inte får förleda oss att dra förhastade slutsatser. Det positiva gensvar vi kan ha mött betyder inte att svårigheterna för Sverige att förena neutralitetspolitiken med ett djupgående ekonomiskt samarbete i Europa är ur världen. Det problemet återstår.

De nordiska grannländerna kommer i varje fall inte att kunna vara med om ett definitivt ställningstagande, innan de nordiska relationerna retts ut. Svårigheterna är som sagt kvar. On utvecklingen fortsätter i nuvarande spår — vilket vi räknar med som mer än en arbetshypotes — kommer vi att få ta upp en verklig diskussion om neutralitetens krav och möjligheterna att uppfylla dem vid ett svenskt deltagande i ett utvidgat EEC. Det är ett svårt problem och svårigheterna har inte blivit mindre genom dessa diskussioner. Det tror jag att man skall hålla i minnet. Den aktivitet som vi har utvecklat har inte avsett att belysa den problematiken utöver en erinran om att vi står fast vid neutralitetspolitiken. : Jag vill understryka att vi hela tiden har hållit en hög förhandlingsberedskap. Vi kommer när som helst med en ny redogörelse för vad som inträffat under det senaste året i EEC.

Det arbetet fortgår. Jag kan här för kammarens ledamöter tillägga, att vi inbjöd för jag vill: minnas drygt ett år sedan Danmark och Norge att gemensamt stämma av de resultat dessa tekniska utredningar på ämbetsmannaoch expertplanet kommit fram till. De andra länderna visade dess värre ett mycket lamt intresse för att ge sig in i det. Vi har nu upprepat denna propå och från Norges och Danmarks sida har man klart förklarat sig villig att börja en sådan gemensam genomgång. Jag tror, att ett första sammanträde för detta redan är utlyst, och det är glädjande. Herr Hedlund och herr Gustafson i Göteborg var inne på en annan sak beträffande beredskapen.

Självfallet kan regeringen inte ha mer än ett intresse, nämligen att hålla oppositionens ledning underrättad om varje fas som denna utveckling kan komma att undergå och om alla de problem som regeringen kan komma att ställas inför. Ingen kan väl tro, att man inte skulle behöva sammankalla utrikesnämnden. Man har en annan form i partiledarsammanträffandena en gång i veckan. Det kan hända att dessa former inte räcker. Det får vi väl se då. Men att regeringen skulle binda vårt land i väsentliga och avgörande frågor utan att oppositionens ledning blir underrättad om det och får säga sin mening, betraktar jag som helt uteslutet. Däremot kan det ju vara en praktisk fråga, hur många som skall inrymmas i detta sammanhang och om det skall ske i en ny grupp. Det har jag ingen uppfattning om. Förut har jag ansett, att det knappast funnits anledning till något sådant, att det skulle vara ganska överflödigt med hänsyn till de institutioner och de organ som vi redan hear till vårt förfogande. Man skall också komma ihåg att det kan vara ytterligt känsliga och besvärliga förhandlingsfrågor som vi kan komma att ställas inför. Då måste dess värre medan förhandlingarna pågår en viss begränsning göras av antalet informerade personer.

Vi har diskuterat saken i EFTA förut, men då har det inte funnits några starkare sympatier härför. Tanken kan emellertid hållas levande, även om den inte kan förverkligas i dagens läge. Någon särskild beredskap tror jag inte vi behöver upprätthålla, ty vi vet ganska väl vad vi från vår sida skulle kunna göra för att harmonisera de yttre tullarna emellan EFTA-länderna. Herr talman! Allra sist vill jag framhålla, att som jag förut nämnde EFTA solidariteten är en ganska bräcklig grund att bygga på. När vitala ekonomiska intressen för olika länder inom EFTA-gruppen står på spel ser nästan var och en på sitt eget bästa. Men hur bräcklig grunden än är kommer vi att göra vad vi kan för att bevara den.

Enligt min mening är det alldeles naturligt, herr Lange, att oppositionen inte i första hand understryker det som vi är överens om på detta område — det finns ju många saker beträffande Nordek och även när det gäller EEC som vi är eniga om — utan tar upp de punkter där det råder delade meningar. När jag aktualiserade Nordekfrågan begärde jag inte att regeringen i detalj skulle redogöra för de åtgärder som den kan tänka sig vidta för att förverkliga Nordek i den nu uppkomna situationen, då Finland inte vill ratificera. Däremot begärde jag att regeringen i riksdagen diskussionsvis skulle ange några av de huvudriktlinjer efter vilka den anser Nordekfrågan kan lösas i framtiden. Det finns flera alternativ och Skandek är ett från visst håll framlagt förslag. Jag har ingenting att invända mot att regeringen avvisar detta alternativ, ty enligt min mening vore det ganska olyckligt att driva det förslaget nu. Men vilka andra alternativ finns det förutom Skandek och det avtal som statsministrarna slutgiltigt lyckades komma fram till i samband med Nordiska rådets sammanträde i Reykjavik? Den frågan vill herr Lange naturligtvis inte besvara. Han säger att vi inte skall göra någonting just nu, vilket jag tycker vittnar om att man i själva verket inte är så intresserad. I fråga om EEC skall jag inte gå in på den gamla kritiken men vill ändå framhålla, att vi naturligtvis inte ändrat vår uppfattning när det gäller formen för ansökan. Enligt vår åsikt borde det från början ha lämnats in ansökan om fullt medlemskap under klart angivande av att sådana undantag måste göras att vår neutralitet inte skadas. Nu gjorde regeringen inte en sådan ansökan. I stället har regeringen under lång tid fått förklara vad dess s.k. brev egentligen innebar, och så småningom har man också kommit en bit på vägen. Men vi tycker inte att handlingssättet var tillfredsställande. Vad skall man då göra i EEC-frågan för närvarande? Handelsministern har lämnat oss vissa upplysningar. Först vill jag uttrycka min uppskattning av att handelsministern anser att vi inte kan kompensera oss för ett sämre handelspolitiskt förhållande till EEC genom handeln med Östblocket och den tredje världen. Jag tycker det är viktigt att handelsministern understrukit det. Men det betonar också behovet av att vi kommer med i EEC, och där är det viktigt att regeringen inriktar sig på att vara med redan i den första om gången. Handelsministern kallade den omgången för det ceremoniella öppnandet av förhandlingarna. Ja, jag tror att det skulle vara av värde för Sverige om vi tillsammans med bl.a. Danmark och Norge kan vara med i en sådan öppningsrunda. Det skulle markera den nordiska enigheten, vilket är mycket betydelsefullt. Likaså anser jag att Sverige skall tillvarata alla möjligheter till så nära kontakt som möjligt med Danmark och Norge i förhandlingsarbetet. även om vi formellt inte kommer att ha någon gemensam = förhandlingsdelegation är det ändå önskvärt att vi i praktiken uppträder gemensamt. Slutligen förbigick handelsministern helt min huvudkritik mot regeringen. Jag kritiserade varken handelsministerns eller statsministerns resor i Europa. Jag tror att de har varit till nytta. Men jag sade att mycket av vår inrikespolitik förs på sådant sätt att det kan försvaga vår förhandlingsposition med EEC. Jag pekade därvid på vår skattepolitik och sade: att våra marginalskatter kan få en besvärande eller t.o.m. förödande verkan när vi får en helt fri arbetsmarknad i Europa med: möjlighet att resa från det ena landet till det andra och ta arbete. Likaså pekade jag på förmögenhetsskatten, arvsskatten:: och gåvoskatten som har fått otillfredsställande utformning. Jag vill också ännu en gång erinra om att vi inte har stärkt vår förhandlingsposition genom 'att:vi de tre första månaderna i år varit tvungna att visa upp ett underskott i vår handelsbalans på över 1 miljard kronor. Som ett led i vår beredskap att nå EEC är det därför viktigt att vi här i landet också stärker vår ekonomi.

Herr talman! Herr Lange hävdade att jag hade bytt fot i fråga om inställningen till ett nordiskt ekonomiskt samarbete i fastare former; i höstas skulle jag ha varit positiv, men nu motståndare till detta samarbete. Det är felaktigt uppfattat, herr Lange. Jag har kvar den positiva inställning till nordiskt ekonomiskt samarbete som jag många gånger har givit uttryck för också här i riksdagen. Om man skall jämföra mina positioner med de finländska kommunisternas är det snarare majoritetens linje som jag ligger nära, även om jag inte har helt samma uppfattning som den. Men jag har alltid kombinerat mitt förord för ett nordiskt ekonomiskt samarbete med kritik mot de krafter som vill se Nordek som en språngbräda till EEC.

Det finns många andra formuleringar, bl.a. om tullpolitiken, som klart anger anpassning till EEC som en målsättning. Den fråga som jag ställt i dag har herr Lange tydligen inte förstått.

Den menar säkerligen vad den uttalar i detta avseende. Vad betyder nu detta? Jo, att det inte lönar sig att ta upp frågan om Nordek igen förrän det är definitivt klart att de övriga nordiska länderna inte vill eller får komma med i EEC. Den fråga jag med anledning härav ställt är vad man skall göra i detta läge. Skall man bara vänta? Är det inte bättre att sakligt söka utveckla det nordiska ekonomiska samarbetet på olika områden i enlighet med de deltagande folkens intressen? Det vore intressant att få besked om regeringens ståndpunkt i dessa frågor. Innebär den att man bara skall avvakta, eller hoppas man att den finländska regeringen icke menar vad den skrivit i sin kommuniké eller att den nya finländska regeringen eventuellt skulle inta en annan ståndpunkt? Jag tror att man om man gör något av de senare ställningstagandena gör sig skyldig till illusionstänkande. När det gäller EEC ville ju herr Lange inte frånkänna mig konsekvens i min inställning. Jag har varit och är kritisk mot varje form av anslutning till EEC. Men — och det är en helt annan fråga — ingen hävdar, och självfallet gör inte heller jag det, att Sverige skulle sluta handla med EEC-länderna. Behövs det särskilda regler för detta handelsutbyte kan detta ordnas genom handelsavtal. Det är den ståndpunkt som jag många gånger har framfört och som jag fortfarande vill hävda. Handelsministern sade att Sveriges handlingsfrihet blir beskuren, även om vi inte kommer med i ett utvidgat EEC. Den kan möjligen hävdas, men herr Lange kan väl ändå inte bestrida att Sverige i långt högre grad och på ett kvalitativt annat sätt skulle få sin handlingsfrihet beskuren vid en anslutning till EEC?

Herr talman! Jag vill bara säga några ord till herr Lange. Jag förmodar att herr Lange om ett antal månader kommer att resa ner till Bryssel för att resonera om frågor i samband med EEC. Herr Lange är, såsom vi alla vet, en vänlig och älskvärd person. Visa det vid detta tillfälle! Se glad och intres-; serad ut och säg att vi vill vara med om att bygga upp ett sådant utvidgat EEC som herr Gustafson i Göteborg nämnde. Ge detta intryck något mera vältaligt än i brevet från 1967, som vi i dag inte alls skall tala om; det tillhör väl det förflutna! Jag tror att ett sådant uppträdande inte är oviktigt. Herr Lange skall inte när han kommer till Bryssel bara ge intrycket att Sverige vill samarbeta med EEC o.s.v. herr Lange vet lika väl som jag vad jag menar. Om Sverige vidare, herr Lange, såsom vi önskar kommer in i en västeuropeisk integration, blir det även för oss en viss tävlan mellan olika länder om att erbjuda goda förutsättningar för industriell expansion. Herr Holmberg snuddade tidigare vid denna fråga. Vi kommer att få stark känning av detta när det gäller ekonomisk lagstiftning, skattelagstiftning och många andra områden, om förutsättningarna för industriell utveckling i Sverige göres mindre lämpliga. Detta måste i vårt eget intresse medföra en viss bindning av handlingsfriheten. Jag talar nu inte om de formella bindningarna. Jag vill, herr talman, bara säga ytterligare en sak. Herr Lange kommenterade kort mina antydningar beträffande regeringens utrikespolitiska uttalanden, som ju varit något ensidiga. Herr Lange sade att man inte i regeringsdeklarationer kan uppnå en fullständig täckning av alla problem, utan man tar därvid särskilt sikte på den utveckling som ägt rum sedan närmast föregående riksdagsdebatt om utrikespolitiken. Ja, det låter sig sägas. Men hur var det i fjol? Jo, Brezjnevdeklarationen — enligt vilken Sovjet förbehåller sig att få inskrida med maktmedel, om det anses att skeendet i någon socialistisk grannstat utvecklas i icke önskvärd riktning — vilken deklaration absolut strider mot folkens självbestämmanderätt, var alldeles färsk. Den omnämndes inte med ett ord av regeringen, trots att den är väsentlig. Och hur är det i år? Jo, Tysklandsfrågan tas upp av regeringen — man berör spörsmålet om relationerna mellan Östoch Västtyskland, som ju direkt sammanhänger med Sovjets krav på att få lov att utöva ett avgörande inflytande i dessa s.k. socialistiska länder, vilka blivit socialistiska som ett resultat av Sovjets militära ingripande mot slutet av andra världskriget och efter kriget. Regeringen kommer emellertid inte att tänka på att problematiken i Europa har någonting att göra med den sovjetiska attityd som kommer till uttryck i Brezjnevdeklarationen.

Ingen kan väl bestrida att regeringen har mycket närmare till att göra sådana kritiska uttalanden då det gäller amerikansk politik än då det gäller Sovjetunionens politik. Det är en ensidighet i framförandet av utrikespolitiken som jag för min del tror är oklok. Större återhållsamhet i fråga om kritiska utrikespolitiska uttalanden av denna art kan vara motiverad, lika väl som större balans och bättre avvägning i det som säges.

Herr talman! Handelsministern ansåg att formen för anslutning till EEC är en sekundär fråga. Jag förutsätter att handelsministern med detta menade att det primära är att vi kan deltaga i utvidgandet av EEC och att anslutningsformen i jämförelse därmed är en sekundär fråga, så att det inte var fråga om att gradera de olika formerna av anslutning. Ty i det senare fallet har jag samma uppfattning som herr Hedlund, att vi i första hand bör utröna möjligheterna att med fasthållande av vår neutralitetspolitik bli medlemmar i EEC och att det först i andra hand kan vara fråga om associering. Jag hoppas att handelsministern är i tillfälle att bekräfta att det förhåller sig så. Jag tycker nämligen inte att detta med associering är en särskilt lockande lösning. Först och främst finns det ju, som handelsministern själv sade, betydande grupper inom EEC som anser att association endast kan komma i fråga — när det nu inte gäller de speciella afrikanska staterna o.s.v. — för länder som ännu inte har nått ett sådant utvecklingsstadium i industriellt och ekonomiskt hänseende att de är kvalificerade att bli medlemmar. En sådan association skulle också sikta på att anslutningen, allteftersom utvecklingen fortgår, skall förvandlas till ett medlemskap. Ur neutralitetssynpunkt kan en associering också innebära en hel del problem; vi får så att säga medfölja tåget utan att ha ett avgörande inflytande på riktningen och hastigheten. Om det vore så som herr Hermansson förkunnade för en häpen kammare — två gånger till och med — att EEC är en politisk union, så skulle det erbjuda stora svårigheter att ens börja diskutera möjligheten att det skulle kunna bli fråga om ett medlemskap. Det finns en del federalistiska krafter i Europa, som gärna skulle vilja ha det så och som skulle bli förtjusta den dag då de kan säga att herr Hermanssons påstående var riktigt. Men kvar står det obestridliga faktum att EEC aldrig kan bli en politisk union utan att Romtraktaten ändras och att en sådan ändring förut sätter enhällighet bland alla medlemmar. Stadgan som sådan med alla dess artiklar handlar inte om politiskt eller militärpolitiskt samarbete. När chefen för LO:s utredningsavdelning Clas-Erik Odhner förra gången frågan var aktuell gjorde en utredning å Landsorganisationens och kooperationens vägnar, sade han att avtalet inte innehöll några bestämmelser om politiskt samarbete utöver vad som vore oundgängligen nödvändigt på gränsområdet till det ekonomiska. Nu säger man att målsättningen återfinns i ingressen, de »finalités politiques» som handelsministern nämnde. Ja, sådana ingresser har vi i många sammanhang, bl.a. när det gäller Europarådets stadga. Om vi skulle börja analysera dem ordentligt, skulle det komma att innebära vissa svårigheter. Det väsentliga är emellertid vilket innehåll som EEC har. Där kan man säga att det inte bara är Sverige som skulle vara ovilligt att förvandla EEC till ett organ, inom vilket militärpolitiska och utrikespolitiska frågor behandlas. Jag är säker på att statsministern vid sitt besök i Frankrike fick den klara uppfattningen att man inte heller där var intresserad av en sådan utveckling inom EEC. Det är ju känt att Frankrike i det tidigare skedet då man: talade om politiskt samarbete ville lägga detta i ett organ utanför EEC.

Jag uppskattar mycket att handelsministern lämnade en redogörelse för intrycken från sina resor. Det sades inte mycket därom i regeringsdeklarationen Kan jag även tolka detta så att handelsministern vid sitt besök i kommissionen i Bryssel fick förståelse för tanken på att förhandlingarna med EEC skall drivas på det sätt som anges i regeringsdeklarationen?

Herr talman! Jag hyser en viss förståelse för herr Holmberg när han säger att han med otålighet väntade på att jag så småningom skulle nå fram till slutet av mitt anförande. Jag var kanske väl utförlig. Men jag vill tillerkänna herr Holmberg en annan förmåga, i fråga om vilken jag tror att han överträffar alla andra i denna kammare åtminstone de flesta; under loppet av en sexminutersreplik hinner han säga flera besynnerligheter än någon annan. Beträffande EEC säger han: >Jag vill bara understryka att vi inte har ändrat uppfattning beträffande vår kritiska inställning till den ansökningsform som regeringen valde 1967.> Då skulle han ju ha sagt det. I stället anklagade han oss för bristande aktivitet och försummelser i kontakterna med EEC under den tid som förflutit sedan början av år 1968, och det var den anklagelsen jag bemötte. Var det något annat herr Holmberg ville säga, skall jag gärna — men inte vid detta tillfälle — på nytt ta upp en diskussion om riktigheten av den form vi valde för vår ansökan. Jag är medveten om, herr Hermansson, att jag ofta begår fel — förlåt, jag menar herr Holmberg; herrarna sitter så nära varandra, och jag tillhör kanske också dem som gör det största antalet felsägningar i den här församlingen.

Han menar att vi här skall tala om, om vi vill ha ett Skandek eller inte, men det är just vad vi icke skall göra. Det betyder inte att vi skall ligga stilla. Det är klart att industrisamarbetet fortsätter. Regeringskontakter för sådant samarbete tas alltjämt. Vi har vidare betydande uppgifter på forskningsområdet. I och för sig kan jag helt instämma i vad herr Ohlin sade om angelägenheten av att kunna få någonting av typen >Nordkult>, även om jag i dagsläget framför allt skulle ha velat se Nordek förverkligat. Men ger vi oss in på att tala om, vilka alternativ vi har till Nordek, då har vi redan börjat handla, och tidpunkten för det anser vi inte ha kommit. Jag är glad över att herr Ohlin hade full förståelse för den synpunkten, liksom herr Hedlund och, tror jag, också herr Gustafson i Göteborg. Herr Hermansson säger att han visst inte har någonting emot ett nordiskt ekonomiskt samarbete, ty det har han alltid ställt sig positiv till. Men det är inte riktigt den frågan vi står inför i dag, utan det är vilken uppfattning vi från svensk sida har till en utformad traktattext, som skall ge oss en möjlighet att förverkliga Nordek. Herr Hermansson har inte velat begagna detta tillfälle till att förklara var han står i det hänseendet, utan har hänvisat till vad den finska regeringen sagt. Det tror jag att kammarens ledamöter känner till. Det vore mera intressant att veta vilken ståndpunkt herr Hermansson intar i fråga om Nordek, d. v. s. huruvida han delar den uppfattning som de flesta i denna kammare hyser: att det hade varit en angelägen uppgift att genomföra Nordek och att vi fortfarande inte bör helt ge upp hoppet om dess förverkligande. Jag är litet oroad av herr Gustafsons i Göteborg tolkning av vad jag sade om att formen för anslutning till EEC var en. sekundär fråga. Jag menar att det är en fråga som vi icke kan ta ställning till, innan vi vet vilka möjligheter vi får att helt och fullt och klart fullfölja den svenska neutralitetspolitiken med dess alliansfrihet och dess klara fredskurs. Det kan vi inte veta förrän dessa problem har diskuterats, och dessförinnan kan vi inte ge företräde åt någon anslutningsform. Jag tyckte mig finna att herr Hedlund underströk — och det har sagts att också herr Antonsson gjorde det — vikten av att denna fråga hölles öppen, tills vi såge vilka möjligheter vi själva skulle ha att fullfölja vår neutralitetspolitik. Jag är glad över denna förståelse hos centerpartiet.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg bestred nyss från talarstolen att EEC skulle vara en politisk union. Jo, det är just vad den är, herr Gustafson. Det finns massvis av fakta, citat och annat material som skulle kunna anföras för att visa att EEC är just en politisk union. Man kan exempelvis anföra det berömda uttalandet av Walter Hallstein, man kan också hänvisa till andra källor. Jag har några gånger tidigare i debatten citerat dåvarande statsminister Erlanders tal vid Svenska metallindustriaärbetareförbundets kongress 1961. Det har spelat en central roll i debatten om Sveriges anslutning till EEC. Och var det någonting som herr Erlander mycket klart betonade i detta tal så var det just de strävanden till ett politiskt samarbete och den klara politiska motivering som låg bakom tillkomsten av EEC. Han sade: »Det har konsekvent och uttryckligen understrukits att dessa tre organ» — Euratom, koloch stålunionen och EEC — »visserligen har att lösa tekniska samarbetsuppgifter men att de till inspiration och syfte utgör ett led i en långsiktig integration.» Det var en politisk integration det handlade om.

Herr talman! Herr Hermanssons senaste anförande visar att han inte vet vad termen »politisk union» innebär. Han känner över huvud taget inte till den oerhört livliga debatt som förs på den europeiska kontinenten, i vilken man argumenterar för att förvandia EEC till en politisk union och där federalisterna fått mycket stora bakslag. Nu läser herr Hermansson upp vissa citat som pekar på att det finns politiska frågor också inom EEC. Det är inget nyhet. Det är därför som vi nu över huvud taget behöver diskutera anslutningsformen. De problemen har jag berört i ett tidigare sammanhang. Jag tycker att det var mycket bra att handelsministern och jag fick tillfälle diskutera uttrycket »en sekundär fråga». Det visar sig alltså att vi kan undanröja alla missförstånd oss emellan. Handelsministern avser inte alls någon angelägenhetsgradering utan endast att det var fråga om en tidsfaktor, att man alltså först skall diskutera och senare får avgöra frågan. All right, den saken är vi fullständigt överens om. Jag. vill upprepa att jag även är överens med herr Hedlund och herr Antonsson, vilka sagt att vad vi i första. hand bör undersöka är förutsättningarna att få bli medlemmar med de. förbehåll vi anser att neutraliteten kräver; misslyckas detta bör vi söka associering. Det är den uppfattning som mittenpartierna har. | . Men det viktigaste tycker jag alltså är konstaterandet, att detta är en fråga om tidsfaktorn, alltså hur man skall sköta proceduren, och i det fallet är alltså handelsministern och jag överens.
Herr talman! Jag begärde ordet egentligen bara för att säga till herr Hermansson, att jag verkligen hoppas att jag inte sagt att det inte spelar någon roll för oss vad den finska regeringen anser om Nordek och Nordektraktaten. Har jag uttryckt mig på det viset vill jag framhålla, att det inte var innebörden i det jag ville säga till herr Hermansson. Jag ville bara betona att vi kände till var den finska regeringen stod och att vi här i riksdagen inte var intresserade av att få höra det upprepas av herr Hermansson; vad vi möjligen var intresserade av att höra var hans egen ståndpunkt. I Nordektraktaten finns mig veterligt ingen sådan hänvisning till en förberedelse för EEC som enligt vad herr Hermansson påstår ingår i övervägandena i samband med Nordek. I ett tidigare skede har inom vissa av länderna sådana övervägande förekommit. Det är riktigt. Till herr Gustafson i Göteborg vill jag bara säga att jag vet att herr Gustafson alltid ansett att man i första hand skall. söka medlemskap; det var folkpartiets ståndpunkt så långt tillbaka som 1961—1962, och herr Gustafson är alltså konsekvent på den punkten. Detta var däremot inte centerpartiets ståndpunkt den gången -— det kanske herr Gustafson erinrar sig. För egen del föredrar jag att säga att vi inte tar ställning till anslutningsformen förrän hela problematiken på neutralitetsområdet är genomgången. Den : genomgången kan göras först i framtiden.
Herr talman! Jag tycker inte att handelsministern gör den väsentliga distinktionen. Alla är ju överens om att Sverige inte skall ta ställning förrän vi har fått vissa saker belysta och redovisade. Frågan är emellertid om regeringen skall ange att man i första hand vill pröva möjligheterna till fullt medlemskap med bevarad neutralitet utan att på något sätt i förväg binda sig för att detta blir möjligt, och i andra hand överväga andra former. När detta påpekas svarar handelsministern ofelbart att vi inte kan ta ställning förrän senare. Nej, ingen har begärt det heller. Frågan är om Ni kan ge den upplysningen att Ni vid förhandlingarna i främsta rummet vill pröva möjligheten av fullt medlemskaps förenlighet med neutraliteten.